Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till industriministern för svaret, som är det mest positiva jag har fått på någon fråga i denna kammare. Svaret är inte politiskt anstruket på något sätt, utan det har där klart och tydligt deklarerats ett stort intresse för att försöka få ordning på förhållandena. Det är dock några synpunkter, herr talman, som jag rent allmänt skulle vilja framföra och som också har legat till grund för min interpellation. Vad gäller samhällets beredskap för att möta katastrofverkningar på samhällsmaskineriet vet jag att den uppdelas i två kategorier: dels beredskapen för ofredstider och dels beredskapen för katastrofer under fred. Vid närmare eftertanke finner man en sådan strikt uppdelning ganska orealistik. Båda slagen av beredskap måste såväl tekniskt som ekonomiskt gripa in i varandra, och planläggningen måste koordineras. På det viset blir beredskapsfrågan i högsta grad en samhällspolitisk angelägenhet, men i dagens situation spåras tyvärr ingen större samordning på detta område. Den militära beredskapen klarar vissa problem, den ekonomiska försvarsberedskapen har sina och den civila katastrofberedskapen handläggs utan någon egentlig samordningsinriktning. Detta har vi också kunnat konstatera vid behandlingen inom länsstyrelsen i Göteborg. En väsentlig politisk ambition, herr industriminister, vore att kartlägga den nuvarande situationen vad gäller beredskapskoordineringen såväl i ofredstid som under fred. Med denna allmänna deklaration som utgångspunkt vill jag ta upp ytterligare några frågor i sammanhanget. Enighet råder — vi vet att så är fallet både i denna kammare och bland de olika statsråd som yttrat sig i frågan — om att koncentrera industrianläggningarna till så få platser i landet som möjligt, men detta får ganska vittgående konsekvenser just för beredskapsfunktionen inom dessa centra. Låt oss hypotetiskt betrakta Göteborgsområdet såsom en huvudort för vissa aktiviteter!

En annan följdverkan är emellertid att sårbarheten vid katastroftillfällen blir så mycket större. Om maskineriet skall kunna fungera i ett sådant område, måste man vara helt säker på att tillförseln av elenergi är hundraproceutigt tillfredsställande. Här i landet är kraftindustrin, som vi vet, samordnad genom samkörning mellan skilda kraftproducenter. Tekniskt är detta ordnat — som industriministern framhåller i svaret — genom ett s.k. stamlinjenät. Under senare tid har produktionstillväxten koncentrerats till stora enheter; vi får atomkraftverk, vi har värmekraftverk o.s.v. Det naturliga måste vara att dessa anläggningar placeras så nära våra konsumtionscentra som möjligt. Här närmar vi oss pudelns kärna i min interpellation, ty i detta avseende kan vi konstatera ganska stora brister och en stor sårbarhet även i fred. Om planläggningen vad gäller de stora enheterna följer den metodiken att man koncentrerar dem till närheten av industricentra, blir det nödvändigt med en mycket högre katastrofberedskap. Som nämnts är stamlinjenät och därtill knutna regionalnät sårbara redan under fredstid. Tyvärr har vi i Göteborgsområdet under flera dygn fått uppleva att vårt industricentrum har blivit lamslaget. Genom ett samhällsingripande skulle riskmomenten avsevärt reduceras. Vilka åtgärder borde då vara aktuella? Förutom att — som jag nämnt — de stora elproducerande enheterna borde placeras i omedelbar närhet av storstäderna är det mycket väsentligt att inga friledningar förekommer från kraftverk till städer. I varje fall måste dessa överföringsanordningar beredskapsmässigt göras avsevärt säkrare. På den punkten är situationen en smula ironisk. Vindelälvsprojektet har ju diskuterats här i många sammanhang, och jag vill begagna tillfället till att ge den lilla vänliga vinken att det vore bättre att sikta på atomkraftverk och värmekraftverk och lägga sådana produktionsenheter i närheten av produktionscentra, bl.a. i Västsverige. På det viset skulle vi komma ifrån den sårbara trafiken med öppna linjer. Just frågan om linjen mellan Trollhättan och Göteborg — ett avsevärt avstånd — har vi funnit vara svårlöst. Vi har fått uppleva åtskilliga underliga uttalanden i detta sammanhang. Kraftverksdirektören i Trollhättan yttrade t.ex. att hans stora dröm var ett verkligt slagregn för att isolatorerna därmed skulle frigöras från saltavlagringar. Det är ganska egendomligt att höra sådana tankegångar i en så sårbar stad som Göteborg visade sig vara efter två orkandygn, då åtskilliga tak hade blåst bort. Man måste ändå ta konsekvenserna av vad som kan hända vid sådana tillfällen. Här gäller det att snabbt åstadkomma effektiva och närbelägna elproducerande anläggningar. När vi nu diskuterar ett atomkraftverks förläggande till antingen Lysekilsområdet eller Göteborgsområdet — t.ex. i närheten av Lilleby på Hisingen — skulle jag vilja drista mig att be industriministern tänka sig noga för innan beslut fattas så att verket inte förläggs alltför långt bort. En utredning skulle väl kunna klargöra om det är tillrådligt att ha en sådan anläggning i närheten av en storstad. Jag vill åter understryka att jag är mycket tacksam för den positiva skrivningen i interpellationssvaret. I sista stycket framhålles att dessa problem kommer att följas även i fortsättningen, och jag förutsätter att detta också kommer att ske. Herr talman! I interpellationen talas om de s.k. jetturbinanläggningarna som prövas i USA och som man även arbetar på i Norge. I den katastrofplan som görs upp bör ingå att ett antal sådana mobila anläggningar finns disponibla. Man kan här jämföra med järnvägens katastrofkranar som är placerade i Nässjö, Vännäs etc. och som kan tas i bruk vid tillfällen då så behövs. En stor del av eldriften i Göteborg hade kun nat upprätthållas om det hade funnits tillgång till kraftproducerande aggregat.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat chefen för kommunikationsdepartementet om han är villig att framlägga förslag om att döva och hörselskadade befrias från skyldigheten att lösa TV-licens vid innehav av TV-mottagare. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Frågan om befrielse från den allmänna mottagaravgiften för döva och hörselskadade bör enligt min mening behandlas i ett sammanhang tillsammans med andra möjliga åtgärder för att bl.a. underlätta informationen till de handikappade. Enligt vad jag inhämtat kommer handikapputredningen i sitt fortsatta arbete rörande åtgärder för att bryta de handikappades isolering att ta upp även de av interpellanten berörda problemen. Jag är således inte beredd att nu ta ställning i frågan utan önskar avvakta utredningens förslag.

Herr talman! Låt mig först deklarera att det är med stor tillfredsställelse man kan konstatera att vi nu får likställighet i fråga om arvsrätt för barn i och utom äktenskap. Detta blir resultatet av det beslut vi nu går att fatta. I det hänseendet är vi alla överens. Jag vill klart säga ifrån detta, eftersom det inte är mot principen om likaberättigande mellan barn födda inom och utom äktenskapet som jag vänder mig i min reservation. Vad jag reserverar mig mot är de övergångsbestämmelser som föreslås i propositionen. I och för sig skulle det vara önsk värt — det håller jag med om — att de nya arvsregler som föreslås kunde tilllämpas i alla arvsfall efter det att den nya lagen trätt i kraft. En sådan ordning måste emellertid grunda sig på att de nya reglerna och de äldre är likvärdiga. Så är inte förhållandet. Det är främst två saker som jag vänder mig mot och som jag något vill beröra. Enligt de bestämmelser som nu gäller förklaras en man som är instämd i faderskapsmål som barnafar, om han under konceptionstiden haft samlag med modern, därest det ej är osannolikt att barnet avlats vid samlaget. Detta är alltså en negativ bevisföring. Att detta sätt att fastställa faderskapet haft många svagheter är fullt klart. Enligt utskottsutlåtandet avgjorde högsta domstolen förra året ett mål, där en man förklarades vara fader till ett utomäktenskapligt barn trots att mannen enligt statistiska beräkningar endast med 1,2 procents sannolikhet kunde anses vara fader till barnet. Alltså har faderskap ända fram till våra dagar fastställts på mycket lösa grunder, och hittills har de lagstiftande myndigheterna måst sträcka vapen inför svårigheterna att bygga arvsrätten för utomäktenskapliga barn på betryggande grund. Visserligen har säkerheten under årens lopp kunnat ökas — det vet vi alla — genom de medicinska framstegen framför allt på blodgrupperingens område och genom antropologiska undersökningar. Men alltjämt har den negativa bevisföringen gällt. Först 1 och med den nu föreslagna lagen införs ett annat sätt att fastställa faderskapet, nämligen genom positiv bevisföring. Nu skall nämligen i faderskapsmål, därest mer än en person kan komma i fråga som fader till barnet, prövas vilken av männen som med största sannolikhet är fader till barnet. Detta är enligt min uppfattning — den delas av många — ett stort framsteg på rättssäkerhetens område, även om man allt framgent måste ge Bibeln rätt i att ing en med visshet skådat sin fader. Detta talesätt gäller ju för övrigt inte bara utomäktenskapliga barn. Arvsrätten för utomäktenskapliga barn har tagits upp vid flera tillfällen tidigare. Enligt ärvdabalkssakkunniga, som avgav sitt betänkande år 1954, bör en lag om arvsrätt för utomäktenskapliga barn inte ha retroaktiv verkan. Vad som gjorde de sakkunniga tveksamma på denna punkt var framför allt den osäkerhet med vilken faderskapet fastställdes men även de psykologiska effekter som en sådan arvsrätt skulle få. Ärvdabalkssakkunniga säger på s. 219 i sitt betänkande att barnet kan vara okänt för faderns anhöriga och att det fördenskull vid ett arvsfall på ett överraskande sätt skulle tränga in i en samhörighet där det ej tidigare hört hemma. Dåvarande justitieminister Zetterberg intog samma hållning i en lagrådsremiss år 1958. Statsrådet sade där att han i likhet med det stora flertalet remissinstanser ansåg övervägande skäl tala mot en retroaktiv verkan av arvsrätten.

Jag anser detta vara lika aktuellt i dag som det var 1958. Lagrådet intog då samma hållning som statsrådet Zetterberg. Jag måste konstatera att det är en märklig svängning som ägt rum mellan dåvarande <justitieministerns uppfattning och den nuvarande justitieministerns. Lika anmärkningsvärd är lagrådets totala helomvändning. En annan omständighet som jag också berör i reservationen och som ligger till grund för mitt ställningstagande är den bristfälliga registrering som tidigare förekommit när det gäller de utomäktenskapliga barnen. Före 1918 infördes över huvud taget inte någon anteckning om barn utom äktenskapet vid faderns namn i församlingsboken. Därefter gällde att utomäktenskapliga barn skulle antecknas vid faderns namn men anteckningen togs i regel inte in i faderns flyttningsbetyg, och det kom sålunda inte att följa denne om han flyttade till annan ort. Mellan åren 1947 och 1967 antecknades i personakten för en man inte andra barn till honom än eventuella trolovningsbarn och barn med arvsrätt. Först från och med den 1 januari 1968 antecknas andra barn, men det bör uppmärksammas att detta icke görs med retroaktiv verkan. Det kan alltså vara mycket svårt — om det gäller barn födda före 1918 absolut omöjligt — att utreda, om en avliden man har barn utom äktenskapet. Herr talman! Det är mot bakgrund av dessa av mig här relaterade förhållanden som jag har föreslagit att den nya aryvslagen icke skall ha retroaktiv verkan utan gälla från den dag då lagen träder i kraft. Jag har gjort det därför att jag är rädd för att denna nya lag annars kommer att få mycket tråkiga verkningar för en del människor. Även om det nu är fråga om ett mindre antal människor — och det är inget tvivel om att så är förhållandet — är detta dock inget skäl att ge avkall på rättssäkerheten för denna grupp. Jag anser det därför vara ett humanitärt krav att denna lag inte får den retroaktiva verkan som är föreslagen.

Jag är orolig för att det kan uppstå många tråkigheter, för att inte säga rent av tragiska följder inom en familj där det inte är känt för någon annan än fadern att han har ett utomäktenskapligt barn. Man kan tänka sig in i den situation som en sådan man råkar i. Han måste välja mellan att nu framstå i en helt annan dager för sin familj och sina barn än han har gjort tidigare eller att låta det komma fram först sedan han avlidit. I håda fallen tycker jag det är lika beklagligt. Jag vill därför, herr talman, ansluta mig till vad statsrådet Zetterberg på sin tid anförde att man på allt sätt bör verka för att utomäktenskapliga barn som är födda före lagens ikraftträdande skall få sin rätt men att man inte skall låta lagen verka bakåt i tiden. Det är inte vanligt i andra sammanhang, och jag kan inte finna att det föreligger något skäl för att så skall ske i detta fall. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag här har anfört har jag fogat en reservation till första lagutskottets utlåtande nr 52, och jag ber att få yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Är det inte en händelse som ser ut som en tanke att justitieministern, samtidigt som ledamöter av vår socialdemokratiska regering kritiserar arvsrättsinstitutet och synbarligen vill avskaffa det helt och hållet, lägger fram ett förslag om en väsentlig utvidgning av arvsrätten. Den misstanken kan lätt få näring att det bakom förslaget om arvsrätt för utomäktenskapliga barn — i den form det nu föreligger — finns en strävan att urholka arvsrätten och att göra det lättare för svenska folket att så småningom smälta ett förslag om dess totala avskaffande. Vad som i övrigt är mest utmärkande för lagförslaget är bristen på konsekvens och lagtekniskt samband med hittillsvarande arvsoch familjerättsliga regler. De normer som sedvanerättsligt och på grund av lagstiftning utbildats i vårt land bör inte rimligen få över en natt brytas ned på det sätt som justitieministern föreslår utan att alla praktiska, ekonomiska och psykologiska övergångsproblem först har analyserats. Det förefaller, av propositionen att döma, som om dessa problem och svårigheter ansetts helt underordnade. Det allt överskuggande intresset har varit att — som det heter — tillgodose de sociala rättvisekrav som talar för en omedelbar utvidgning av arvsrätten till utomäktenskapliga barn. Det är naturligtvis främst den nya lagstiftningens tillbakaverkande kraft som kommer att få de mest ingripande konsekvenserna för bestående ekonomiska och rättsliga förhållanden och som kommer att slå mest blint. Denna mot svenska rättsprinciper stridande lagstiftningsmetod har redan kritiserats av herr Oscarson och av fru Jonäng och kommer säkerligen också att kritiseras i den följande debatten. Jag tänker därför endast i förbigående beröra några därmed sammanhängande problem. Det är andra aspekter som jag tycker är mera väsentliga och som jag kommer att gå in på. Den arvsrättsreform — som det heter — som justitieministern nu vill genomföra grundas enligt hans egna uttalan den »på den principiella uppfattningen att en viss grupp människor inte till föjd av sin börd skall vara sämre lottade än andra» — en generell slutsats som man visserligen kan acceptera men som strängt taget borde leda till ett totalt avskaffande av arvsrätten som sådan. Men det är ju inte på grund av börden i och för sig eller på grund av börden enbart som några är sämre lottade utan de är det därför att de saknar den gemenskap och den samhörighet med arvlåtaren, på vilken vår arvslagstiftning hittills byggt. Det förhåller sig ju så, att enligt allmän rättsuppfattning utgör inte enbart blodsbandet grund för arvsrätt, utan det är även den därmed förenade sociala och ekonomiska samhörigheten. Detta vitsordar också första lagutskottet. Men utskottet anser sig kunna bortse från detta då det gäller så nära anförvanter som egna barn. Samtidigt medger utskottet öppet att ännu »saknås dock metoder enligt vilka ett barns härstamning kan fastslås med full visshet>. Och när utskottet hävdar blodsbandets företräde framför familjesamhörigheten blir en retroaktiv tillämphing av lagen än mer inkonsekvent.

Nej, herr talman, vår arvslagstiftning har hittills ansetts vara en följd av nära släktskap, sammanlevnad samt social, ekonomisk och familjerättslig gemenskap över huvud taget. Detta har som bekant lett till att svensk lagstiftning tillerkänner äkta makar arvsrätt, trots att några blodsband här icke föreligger, och att adoptivbarn å ena sidan medges rätt till arv efter adoptivför äldrarna men å andra sidan frånkänns arvsrätten efter sina biologiska släktingar. ; Vid behandlingen av denna fråga år 1955 underströk lagrådet att arvsrätten inte kunde fylla sin uppgift att främja den ekonomiska och sociala kontinuiteten för så vitt icke fullständig samhörighet föreligger mellan arvlåtare och arvinge. Den svenska arvslagstiftningens principiella motivering är alltså fullt klar. även om den gemenskap som lagstiftningen förutsätter i ett visst arvsfall emellanåt kan saknas, bygger dock arvsrätten på denna princip. Den i och för sig riktiga strävan — till vilken jag utan alla reservationer kan ansluta mig — att skapa större rättslikhet för utomäktenskapliga barn borde. alltså i första hand bygga på att öka möjligheterna för den samhörighet och den gemenskap som i sin tur gör en utvidgning av arvsrätten. motiverad. De som utarbetat lagförslaget har gått motsatt väg. Förslaget prioriterar den rent ekonomisk-tekniska 'arvsrättsfrågan - med risk för att därigenom skärpa de ekonomiska och personliga motsättningarna mellan utomoch inomäktenskapliga barn, som man i stället borde sträva efter att som ett första mål bryta ner. I själva verket är inom familjegemenskapen arvsrätten så att säga latent. I sin strävan efter att skapa trygghet för familjen och sina efterkommande investerar — om jag får använda ett av dagens honnörsord — den arbetande generationen sina besparingar i tillgångar som icke skall konsumeras utan bestå för framtiden. Det kan vara fråga om insatser i det egna hemmet, det kan vara fråga om insatser som avser att bygga upp och utveckla ett jordbruk eller ett företag som skall föras vidare till nästa generation. Och verksamheten bygger ofta på meddelaktighet från den nya generationens sida. Gemensamma insatser över generationsgränserna och prestationer i form av arbete eller pengar från de olika generationerna kan vara så integrerade, att en separering är helt omöjlig. Det samband, för vilket arvsrätten är ett uttryck, föreligger alltså ofta redan under arvlåtarens livstid. Ett »bolagsförhållande» konstitueras på ett tidigt stadium. En sönderbrytning av denna gemenskap genom att ytterligare »delägare», som icke deltagit i uppbyggnaden av det gemensamma kapitalet, efter dödsfallet plötsligt förs in i gemenskapen kan därför medföra mycket stora påfrestningar både psykologiskt och ekonomiskt. För våra familjejordbruk och för de medelstora och små familjeföretagen i det svenska näringslivet kan en utvidgning av arvsrätten med tillbakaverkande konsekvenser medföra betydande olägenheter. Det är mot den bakgrunden anmärkningsvärt, herr talman, att departementschefen anser sig kunna helt gå förbi den här problematiken och avfärda den med argumentet att ett ickeretroaktivt ikraftträdande av de nya reglerna skulle medföra att reformen först sloge igenom efter ett femtiotal år eller mera. Än mera anmärkningsvärt är att lagrådet — vår högsta juridiska granskningsmyndighet — anser sig kunna ansluta sig till denna uppfattning och låta viktiga juridiska principer falla bort därför att reformen eljest inte skulle få konsekvenser för andra än dem som föddes efter det att reformen hade trätt i kraft. Det här starka understrykandet av blodsbandets betydelse på bekostnad av samhörigheten i övrigt framstår, som jag redan har sagt, som särskilt inkonsekvent, om man beaktar vilka bristfälliga metoder som vi hittills har haft då det gällt att fastställa faderskap. Visserligen har kraven på faderskapsbevisning successivt skärpts, och metoderna att fastställa sådant kommer nu att förbättras. I och för sig kan detta motivera att man, om man nu skall bygga på blodsbandet, utvidgar arvsrätten, men det kan inte rimligen motivera en retroaktiv tillämpning av arvsreglerna att gälla barn i fråga om vilka faderskapet är ytterst osäkert. E contrario borde man komma fram till rakt motsatt slutsats, om man hade varit logisk. Men det har man inte varit. Herr talman! Jag har redan starkt strukit under att det är ett angeläget önskemål att förstärka de utomäktenskapliga barnens ställning. Det finns knappast någon grupp i det svenska samhället, som så oförskyllt är så orättvist behandlad som denna grupp, och det är därför enligt min mening ett av våra viktigaste, för att citera propositionen, sociala rättvisekrav att se till att deras ställning förstärks. Rätten att ha en far, rätten att veta vem som är ens far, rätten att uppfatta sig själv som förmedlare av både en fars och en mors genetiska arv till nya generationer är en mänsklig rättighet, som det är samhällets skyldighet att försöka garantera. Varför jag angriper det lagförslag som nu ligger på bordet är därför att det inte tillgodoser detta syfte. Det är en reform, som så att säga börjar i galen ända. Det är viktigare att först försöka tillförsäkra de utomäktenskapliga barnen en mera erkänd ställning i samhället, att försöka ge dem den samhörighetskänsla som de i dag saknar. En utvidgad arvsrätt är för mig en konsekvens av en sådan förstärkt samhörighet. Lagförslaget är en reform på ytan, inte en reform på djupet. Den familjerättsliga lagstiftningen skall nu ses över av en kommitté, som tillsattes bara för någon månad sedan. Denna kommitté har anbefallts att arbeta över hela det familjerättsliga fältet. Dess uppgift är att försöka utjämna de, som det heter, >stora spänningar som föreligger mellan de värderingar som lagstiftningen bygger på och den syn på familjebanden som omfattas av växande grupper av vårt folk>. Direktiven är i många hänseenden starkt radikala. Jag vågar påstå att de i stor ut sträckning avviker från de värderingar som den alldeles övervägande delen av det svenska folket i dag ansluter sig till. Justitieministern har uppenbarligen varit medveten om detta. Han erkänner att de reformer han tänkt sig kommer att ge upphov till stora övergångsproblem, och han understryker — vilket bör särskilt apostroferas, eftersom samma försiktighet inte karakteriserar det lagförslag vi nu diskuterar — att »övergången från gammalt till nytt bör göras med varsamhet och omtanke om de enskilda människorna>. Flera av de frågor som den nya utredningen skall behandla rör de utomäktenskapliga barnen. Departementschefen vitsordar bl.a. själv att det samhand som föreligger mellan trolovningsinstitutet och de utomäktenskapliga barnens arvsrätt kan leda till en omprövning av begreppet trolovning. De förändringar av skilsmässolagstiftningen som man skisserar kan få långtgående konsekvenser för den gängse uppfattningen om äktenskapets betydelse och om barnens ställning över huvud taget. Sambandet mellan dagens proposition och giftorättsinstitutet stryks också under, liksom även frågan om det s.k. inbördes testamentets konsekvenser för egendomsfördelningen i arvlåtarens bo. Det kan, herr talman, bli fråga om reformer som måhända kan leda till att begreppet utomäktenskapliga barn kan helt utmönstras ur vår lagstiftning. Även laglottsinstitutet skall diskuteras, och de sakkunniga skall överväga om detta institut skall ersättas med rätt för vissa kategorier av barn till underhållsbidrag från kvarlåtenskapen. De utomäktenskapliga barnens ställning berörs starkt av detta, liksom många ogifta mödrars förhållanden i olika hänseenden. Allmänt har de sakkunniga fått mycket fria händer att ta upp även andra familjerättsliga frågor till övervägande. De har alltså möjlighet att förutsättningslöst ägna en betydande del av sitt arbete åt de utomäktenskapliga barnens ställning. Det borde då vara en Pprioritetsfråga för kommittén att söka ge dessa barn den ställning i samhället som enligt moderna rättviseprinciper och av rent allmänmänskliga och demokratiska skäl framstår som angelägen.

Vad det högt värderade lagrådet än må tycka, vidhåller jag att på sådant sätt bör lagstiftning inte bedrivas. När man har en möjlighet att i ett sammanhang överse hela det arvsoch familjerättsliga systemet, skall man göra det och inte plotira bort det hela genom åtgärder, som delvis kan binda den nytillsatta utredningens möjligheter till förutsättningslös granskning. , Om, för att bara ta ett exempel, utredningen skulle komma fram till att helt avskaffa det nuvarande laglottssystemet, skulle den föreslagna lagstiftningen bli ett slag i lufien. Den arvsrätt som vi, om riksdagen bifaller propositionen, ger de utomäktenskapliga barnen skulle därmed bli i stort sett illusorisk. Nej, herr talman, på det sättet skall man inte lagstifta. Anledningen till att jag i en motion tillsammans med fru Astrid Kristensson yrkat avslag på propositionen är alltså att jag anser att frågan om de utomäktenskapliga barnens arvsrätt och ställning över huvud taget bör utredas och tas upp i ett sammanhang inom den familjerättsliga kommittén. Frågans behandling i första lagutskottet har inte förmått mig att ändra uppfattning. Jag har tvärtom blivit styrkt i den mening som jag tidigare har hävdat. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1 av herr Alexanderson.

Herr talman! Under förutsättning att arvsrätt över huvud taget är någonting som vi skall ha kvar i vårt land, anser jag liksom fru Jonäng — som skrivit under samma reservation som jag — och det övriga utskottet att propositionen är bra och fyller ett viktigt behov. Men det är ibland så att den till sin spets drivna rättvisan — och det är vad man försökt åstadkomma i detta sammanhang — blir den högsta orättvisa. Man kan befara att den i vissa fall blir det, när denna proposition blir lag, ty det är ett faktum, att män här i landet har blivit förklarade som fäder till utomiäktenskapliga barn på biologiskt sett ytterst lösliga grunder — naturligtvis särskilt i de många fall där föräldrarna inte har bott tillsammans utan bara träffats tillfälligt. Jag är emellertid övertygad om att det åtminstone på en tidigare vetenskaplig ståndpunkt var riktigt att man med lagens hjälp tillskrev ett visst barn en viss far, även om man inte i någon som helst strikt mening kunde bevisa att han var det. Mannens rätt måste ju vägas mot det oförsörjda barnets rätt att få underhåll och överleva; det var i varje fall ofta den situation som tidigare lagstiftare hade att ta hänsyn till. Onekligen är det dock en annan sak att på dessa mycket svaga biologiska grunder bygga hela rätten att efter 50 —60 år ta arv efter en människa som man aldrig haft något att göra med. Också den rätten kan försvaras, vilket utskottet gör, men det är inte alldeles otvetydigt att den alltid bör vara starkare än hänsynen till den familj, som har haft social och ekonomisk gemenskap med fadern hela livet. Därför har jag och mina medreservanter i reservationen 3, i anslutning till motionen II: 1243 av herr Wiklund i Stockholm, yrkat att utomäktenskapligt barn inte skall ärva sin fader om faderskapet fastställts före den 1 januari 1950. Det är inte för att vi anser att detta datum har någon speciellt magisk innebörd, utan för att vi tycker att det blir alltför stora nackdelar med att ge arvsrätt åt utomäktenskapliga barn, där osäkerheten om det reella, biologiska faderskapet är alltför stor. Här är det en fråga om grader; faderskapet blir inte plötsligt säkerställt, men det har långsamt gått framåt både genom vetenskapens framsteg och genom den ändring i lagen och dess praxis som infördes 1950. Skall man dra gränsen någonstans mellan en utomäktenskaplig arvsrätt som är så säkert grundad i biologiska fakta att man bör erkänna den och en som vilar på så osäkra fakta att man inte bör göra det, kan gränsen knappast dras någon annanstans än just då familjebalken tillkom. Skillnaden är inte så stor i ordalydelsen; förut blev man förklarad far om det inte var omöjligt att man var det, sedan väl modern utpekat den hon ansåg vara far, och efteråt blev man förklarad far om det inte var osannolikt att man var det. En viss skillnad gjorde detta dock i verkligheten. En väsentligt bidragande orsak till att jag anser detta vara ett lämpligt datum är också att de som är födda före 1950 inte är några oförsörjda barn, som vid den — om jag så får säga — oäkta faderns frånfälle berövas en viktig del av sitt uppehälle, utan det är yngre eller äldre vuxna. Deras rätt till sitt arv kan då utan alltför stötande följder vägas mot de svåra komplikationer som utkrävandet av arvet kan komma att förorsaka hos de avlidna fädernas övriga efterlevande. Här vill jag gärna lämna ordet åt en erfaren barnavårdsman, Tolda Sandblad, som i Dagens Nyheter nyligen skrev på följande sätt: >Har man inte också blundat för de komplikationer som drabbar — inte den "skyldige" själv — utan hans familj? Det finns ingenting som säger att det arv en familjefar lämnar efter sig är hopbragt av honom själv. När detta tvång då ändå sätts in upphävs en gammal rättsregel, nämligen den att var och en bötar för sig själv. Men ännu allvarligare är det kanske med de emotionella bördor man lägger på framför allt efterlevande hustrur, vigda eller i samvetsäktenskap. Dessa skall tvångsvis upplysas om och ta konsekvenserna av mannens dolda förbindelser i en situation som i sig själv är svår nog att bära. Är det inte att bädda för mänskliga katastrofer?» Jag vill inte överdriva betydelsen av dessa mänskliga katastrofer, men jag vill inte heller överdriva betydelsen av att människor i låt oss säga 50-årsåldern, som aldrig förut haft kontakt med sin legale men kanske inte biologiske far, får del i det arv han lämnar efter sig. även med de instruktioner till folkbokföringsmyndigheterna, som nu skall utfärdas respektive har utfärdats, är det fortfarande en sinkadus, om en människa med utomäktenskaplig börd över huvud taget får vetskap om sin fars död, respektive om någon i dödsboet vet om den utomäktenskaplige arvingen, ty det är ju villkoren för att det skall bli något arv. Det blir sålunda alltid ett visst orättvisemoment här — större ju längre bort man kommer i tiden. I fortsättningen kommer denna svårighet inte att finnas, eftersom barnavårdsnämnden skall se till att barnet förs in på faderns personakt och följer med denna vid varje flyttning. Den reservation som jag och mina medreservanter har avgivit har alltså endast betydelse under en begränsad framtid och är mera avsedd att förhindra icke förutsedda förvecklingar på grund av tidigare lagars effekt än att minska effekten av den nu föreslagna och i och för sig utmärkta lagen. krav på att fäder till utomäktenskapliga barn blir underrättade om att barnets namn förs in på deras personakt så att de får möjlighet att begära rättelse om något fel skulle ha uppstått. Utskottet förutsätter att så sker, och därmed har ytterligare garantier skapats för att den nya lagen i möjligaste mån inte skapar nya orättvisor utan endast nya rättvisor. Vad beträffar arvingar födda utom äktenskapet för 20 år sedan eller tidigare är det så svårt att avgöra vad som verkligen från alla parters synpunkt är rättvist eller ej att vi anser att man kan låta den tidigare lagen fortsätta att gälla. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservationen 3.

Herr talman! »I propositionen 124, som första lagutskottet behandlar i sitt utlåtande nr 52, föreslås viktiga förändringar på tre olika områden av familjerätten.> Den inledningen tror jag nästan samtliga talare startat sina anföranden med. Bakom förslagen ligger emellertid ett omfattande utredningsarbete som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det gäller framför allt frågan om de utomäktenskapliga barnens arvsrätt, en fråga som varit aktuell alltsedan början av detta århundrade. Men även de övriga förslagen — förslagen om efterlevande makes ställning och om fastställande av faderskap till barn utom äktenskap — berör rättsområden som ständigt varit föremål för lagstiftarnas uppmärksamhet. Beträffande förslagen om efterlevande makes ställning och om fastställande av faderskap till barn utom äktenskap har enigheten inom utskottet varit fullständig, och jag saknar alltså anledning att närmare gå in på de förslagen. Förslagen har emellertid ett samband med frågan om de utomäktenskapliga bar nens arvsrätt, något som föranleder mig att säga några ord om dem. För efterlevande make innebär propositionens förslag ett förstärkt skydd som underlättar för honom eller henne att hålla hemmet samman när det är fråga om mindre dödsbon.

Förslaget tillgodoser enligt utskottets mening väl syftet att skydda den efterlevande maken samtidigt som grundvalarna för arvsordningen inte rubbas. Att så inte sker nu är angeläget med tanke på den nya utredning som för några månader sedan tillsattes för att göra en allmän översyn av den familjerättsliga lagstiftningen. De nya faderskapsreglerna innebär en uppmjukning av den stränga faderskapspresumtion som gällande bestämmelser i föräldrabalken innebär. Enligt det framlagda förslaget skall en man förklaras vara fader till ett utomäktenskapligt barn om det är utrett att han verkligen haft samlag med modern under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter också är sannolikt att barnet avlats av honom. När fler män kan komma i fråga som fader till barnet, skall i fortsättningen talan kunna föras samtidigt mot samtliga. Domstolen har då att avgöra om övervägande sannolikhet talar för det ena eller andra faderskapet. Den föreslagna ändringen är enligt utskottets mening väl ägnad att skapa ökande garantier för materiellt riktiga faderskapsavgöranden, och reformen bör alltså hälsas med stor tillfredsställelse. hittills i första hand ankomma på barnavårdsmannen att göra utredning i faderskapsfrågor. Detta utomprocessuella förfarande är av stor betydelse då flertalet faderskap alltjämt fastställes genom erkännande och utan att saken dras inför domstol. Propositionen bygger således på den nuvarande ordningen att barnavårdsman automatiskt förordnas för barn utom äktenskap. I denna del föreligger en motion — IL: 1230 — av fru Hörnlund och fru Håvik — vilkas teser också anammats av en reservant i utskottet. Motionärerna anser att barnavårdsmannainstitutionen är föråldrad och att den innebär ett opåkallat förmynderskap och en särbehandling av barn utom äktenskap vilken borde vara främmande för dagens socialpolitik. Motionärernas yrkanden går ut på att riksdagen i samband med behandlingen av förevarande proposition skall besluta att det obligatoriska barnvårdsmannaskapet skall upphöra att gälla och vidare att barnvårdsnämnden skall åläggas att träda i barnavårdsmans ställe intill dess bördsoch underhållsfrågorna avgjorts. Skälen har härmed närmare utvecklats av herr Hansson i Piteå. Eftersom jag vet att fru Hörnlund finns på talarlistan skall jag emellertid inte gå närmare in på denna fråga. Utskottet har emellertid inte kunnat dela motionärernas uppfattning när det gäller kritiken av barnavårdsmannainstitutionen. Mödrar med barn utom äktenskap är ofta mycket unga, och unga vårdnadshavare har uppenbarligen många gånger svårt att på egen hand tillvarata barnets rätt, framför allt när det gäller fastställandet av faderskapet och underhållet. Jag kan påpeka — detta har för övrigt redan tidigare citerats ur propositionen och andra källor — att det 1965 föddes cirka 17 000 uä-barn och att ungefär hälften av dessa föddes av mödrar som var i tonåren. Det torde inte heller råda något tvivel om att många mödrar upp skattat att få den hjälp det innebär att en barnavårdsman automatiskt står till deras förfogande. Vid dessa överväganden har utskottet kunnat stödja sig på den sakkunskap som olika ledamöter av utskottet har i dessa frågor. Såväl i familjeberedningens betänkande, som avlämnades 1967 och bl.a. gällde barnavårdsmannaskapen, som i direktiven för utredningen om översyn av den familjerättsliga lagstiftningen har man stannat för att det obligatoriska barnavårdsmannaskapet skall bibehållas, även om man har gjort vissa utflykter och haft en del funderingar. Min egen erfarenhet som barnavårdsman under många år talar också mycket bestämt i samma riktning. Detta innebär inte att man till varje pris skall bibehålla en institution, därför att den fungerat länge, och inte kunna vidta förbättringar, om man är övertygad om att institutet inte sköts eller om institutets tjänsteandar inte lyckats med sina uppdrag. Att denna institution över huvud taget skulle uppfattas som en diskriminerande kontroll av de ogifta mödrarna har jag för min del mycket svårt att tro. Såvitt jag har kunnat finna har tvärtom uppskattningen från dessa mödrars sida i regel varit mycket stor, främst därför att de slipper att stå ensamma under de från deras synpunkt mycket besvärliga förhållanden som inträder då faderskapsoch underhållsfrågorna skall utredas. Än mindre anledning att tala om diskriminering av de ogifta mödrarna får man, om bestämmelserna i enlighet med de i direktiven för familjeutredningen framlagda motiven utformas så att modern kan avstå från barnavårdsman kom hon önskar. Den satsen är jag för Övrigt inte själv helt övertygad om, eftersom erfarenheten visar att den som bäst behöver stödet oftast är den som tror att hon kan vara det förutan. Beträffande motionärernas förslag bör väl också tilläggas, att det förefaller ganska verklighetsfrämmande att begära att riksdagen i det här sammanhanget skall göra de omfattande lagändringar som ett avskaffande av barnavårdsmannainstitutionen skulle kräva. Enligt min mening bör motionärerna vara mer än nöjda med de uttalanden som utskottet i övrigt gör beträffande barnavårdsmannainstitutionen. Enligt utskottet kan det finnas anledning för socialutredningen eller den nya familjerättsutredningen att i andra avseenden överväga de regler som för närvarande gäller för barnavårdsmännens verksamhet. Viss kritik har — även om den enligt min mening oftast har skjutit över målet — riktats mot att den kurativa delen av barnavårdsmännens arbete stundom har skjutits i bakgrunden. Denna kritik torde i själva verket mindre gälla barnavårdsmännen än barnavårdsnämnden, den nämnd på vilken man vill lägga samtliga dessa arbetsuppgifter direkt och inte som nu indirekt. Vad slutligen gäller den föreslagna arvsrätten för barn utom äktenskap är det en reform vi länge har väntat på men som tidigare hindrats av skäl av mer praktisk art, bl.a. att reglerna för faderskaps fastställande inte har ansetts medföra så säkra resultat att de kunnat ligga till grund för en arvsrätt enligt viss uppfattning. Också bristen på ekonomiskt skydd för efterlevande make har åberopats, och det var väl främst det som åberopades när vi förra gången behandlade frågan om uä-barns arvsrätt. Dessa invändningar kan enligt utskottets mening inte längre åberopas med fog, om de reformer som jag förut nämnt nu genomförs. För det sakliga ställningstagandet i frågan om arvsrätten för utomäktenskapliga barn bör enligt utskottets mening rättvisekraven vara avgörande. Det får i dagens samhälle anses stötande från jämlikhetssynpunkt att barn skall ha olika arvsrättslig ställning beroende på om de är födda utom eller inom äktenskapet. Konsekvenserna bör enligt utskottets mening dras fullt ut och reformen bör därför gälla alla barn, således också dem som fötts före den nya lagens ikraftträdande. Likställighetsskäl talar också för att arvsrätten blir ömsesidig, så att arvsrätt efter barnet också bör tillerkännas fadern och dennes släktingar. Motionärernas på många punkter beaktansvärda invändningar bör alltså ge vika för de principiella rättvisekraven. Det bör också beaktas att de i motionerna föreslagna begränsningarna i fråga om reformens verkningar för redan födda barn strider mot den allmänna princip som brukar tillämpas vid meddelande av ändrade bestämmelser inom arvsrätten, nämligen att tidpunkten för arvlåtarens död skall vara avgörande för tillämpligheten av gammal eller ny lag. Inskränkningar i reglernas verkningar bör bara göras för att minska verkningarna av tidigare brister i registreringen av utomäktenskapliga barn och för att underlätta en smidig och praktisk tillämpning. Sådana begränsningar har också på ett väl avvägt sätt gjorts i propositionen. Den nya lagstiftningen bör, som utskottet framhållit, på allt sätt göras känd för inte bara utomäktenskapliga barn och deras anhöriga, utan också för olika myndigheter, advokater, försäkringsbolag, pastorsämbeten o.s.v. I denna del ansluter sig utskottet helt till motion II: 1241 av fru Holmqvist och herr Svensson i Kungälv. Som utskottet redovisar i sitt yttrande har åtgärder för att informera redan vidtagits, och ytterligare information övervägs. Den informationen har redan fått en viss kritik från talarstolen och jag skall inte orda mera om den. Jag skulle möjligen kunna säga att det hade varit lyckligt om socialstyrelsen vid många tillfällen hade informerat på samma snabba sätt som tycks ha skett nu. När det gäller barnavårdsmannainstitutio nen tycks information ha saknats under en mycket lång period. Kanhända detta är anledningen till att det i dag finns möjligheter att föra viss kritik. Utskottet framhåller, som jag tidigare sade, att information bör ges till de utomäktenskapligt födda som saknar kännedom om sin börd för att de skall få möjlighet att få anteckningar gjorda på pastorsexpeditioner o. d. Vi är medvetna om att detta är ett känsligt kapitel och att det krävs ett särskilt hänsynstagande. Under diskussionen i utskottet har också framförts att det kan inträffa fall där vederbörande familjemedlemmar inte har någon kännedom om makens/faderns förflutna och att det skulle kunna bli en chock. Vi hoppas därför att de anvisningar som i fortsättningen skall ges beträffande information kommer att så utformas att nödig hänsyn tas. Herr talman! Med detta ber jag att just nu få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och återkommer senare.

Herr talman! Herr Hansson i Piteå har på ett utförligt sätt talat för den reservation som fogats till första lagutskottets utlåtande och som innebär bifall till motionen II: 1230 med krav på slopande av obligatoriska barnavårdsmannaskap. Herr Hansson besitter ju ingående erfarenhet i dessa frågor genom sitt arbete inom den sociala sektorn och han har mött många av dessa frågor i sin verksamhet. Det förvånar mig att inte flera i utskottet har kunnat övertygas om att detta är en mycket angelägen reform. Det har väl inte undgått utskottsmajoriteten att det pågår en bred social debatt här i landet eller att jämlikhetsfrågorna diskuteras i flera sammanhang. Likaledes borde ledamöterna fästa ett visst avseende vid att de tunga remissorganen, nämligen dåvarande kommunförbunden, vid upprepade tillfällen har begärt att barnavårdsmannaskapen skall överflyttas på barnavårdsnämnderna och att det obligatoriska förordnandet skall upphöra i och med att fastställandet av faderskap och underhållsfrågan har lösts. De få rader som utskottet ägnar frågan om barnavårdsmannaskapen verkar inte heller särskilt övertygande för ett bibehållande av systemet. Jag tycker mig inte heller ha blivit mer övertygad efter att ha hört utskottets talesman fru Löfqvist i detta sammanhang. Man anför att många tonårsmödrar själva har svårt att tillvarataga barnets rätt. Vilken rätt? skulle jag då vilja fråga. Det är väl faderskapsfastställelsen och underhållsfrågan majoriteten har tänkt på i sammanhanget. Om det är någonting annat tycker jag man skall tala om det. Jag vill understryka att detta stöd ingalunda har ifrågasatts vare sig i motionen eller i reservationen. Vi vill ju lägga den uppgiften på barnavårdsnämnderna i stället. Fru Löfqvist var inne på frågan om fastställande av faderskapet och underhållet. Jag vill emellertid fråga fru Löfqvist: När har vi ifrågasatt att de unga mödrarna skall klara den delen själva? Fru Löfqvist talade här om uppskattning från mödrarna. Ja, fru Löfqvist, jag har mött många fall av motsatsen. Jag skall inte dra upp några sådana fall här. Jag skulle annars kunna tala ganska länge om den saken. Men även i detta sammanhang blandar fru Löfqvist underligt nog in frågan om fastställande av faderskap och underhåll och menar att det är detta som dessa mödrar är tacksamma för. Då får de väl vara tacksamma mot barnavårdsnämnderna eller tjänstemannen hos barnavårdsnämnden i fortsättningen. Någon större skillnad blir det ju inte i detta avseende. Inte heller kan det anses logiskt att tala om tonårsmödrar när det gäller just de ensamstående utan att då också ifrågasätta om andra tonårsmödrar klarar uppgiften att vara förälder. Att två tonåringar gemensamt ansvarar för barns skötsel och vård är i och för sig ingen garanti för att just de barnen har det bättre och tryggare. Om utskottsmajoriteten varit konsekvent i denna fråga, skulle den ha förordat obligatoriskt barnavårdsmannaskap för alla barn födda av tonårsmödrar, således även gifta. Nu vill utskottets majoritet liksom klara sig undan ett direkt ställningstagande genom att hänvisa till sittande utredningar och de direktiv de har fått. Enligt mitt förmenande är frågan om obligatoriskt barnavårdsmannaskap och personliga förordnanden en principfråga men också en praktisk fråga som kan lösas utan ny utredning och oavsett sittande utredningars direktiv. Det finns ju också en tämligen ny utredning, nämligen av familjeberedningen. Eftersom den kom till samma slutsatser när det gäller den praktiska handläggningen som motionärerna finns det material att hämta i den utredning som där är gjord. Barnavårdsnämndsorganisationen fungerar i dag enligt lag i alla landets kommuner. Nämnderna har redan nu befattning med hithörande frågor. De flesta av de större nämnderna har speciell personal avdelad för kravverksamhet, i många kommuner har juridisk expertis knutits till barnavårdsnämnderna. Barnavårdsmännen är tjänstemän i nämnden. Att förtroendemän anlitas sker alltmer sällan och knappast i något fall i större kommuner. Kommunerna har i stor utsträckning börjat gå över till familjevårdsprincipen; i större kommuner sker omorganisation och distriktsindelning. Socialvården har genomgått eller håller på att genomgå organisatoriska förändringar för att klara den uppsökande verksamheten. De kurativa frågorna står i förgrunden för socialvårdsorganens intresse just nu. Man kan påräkna att en utbyggnad sker just på den sidan. Den utbyggnaden bör enligt mitt förmenande även komma ensamstående föräldrar till godo. Den pågående kommunreformen medför att vi får färre men större kommuner, och i samband med detta sker administrativa och organisatoriska förändringar inom den sociala sektorn. Det finns anledning att i dessa sammanhang ge kommunerna möjlighet att på ett rationellt och praktiskt sätt lösa frågan om barnavårdsmannainstitutionen. Sammanfattningsvis bör det i denna del således understrykas att det händer en hel del på det sociala fältet med nya organisationsformer och friska initiativ. I frågan om vårt sätt att lämna stöd och hjälp till ogifta föräldrar och deras barn tycks vi sitta fast i gammal slentrian och fördomar. Fördomarna är så starka att när vi 1969 får direktiv till en ny familjerättsutredning slås det fast, att nuvarande ordning skall bestå, bortsett från att utredningen kan pröva, om inte modern i allmänhet kan avstå från barnavårdsman, om hon så önskar. Diskrimineringen med ett personligt förordnande skall således kvarstå oförändrad. Barnavårdsnämnderna kan komma att tillämpa skiftande praxis, och förmodligen betyder detta att barnavårdsmannaskapen kommer att kvarstå i vissa socialgrupper. Vi skulle få en specialgruppering inom gruppen ogifta och deras barn i stället för att i lagen betrakta hela gruppen som speciell. Jag vill allvarligt varna för en sådan lösning av frågan, ty den skulle enligt min mening medföra allvarliga problem. Vi har i detta land en barnavårdslagstiftning och en barnavårdsnämndsorganisation, som åtminstone syftar till att garantera alla barn goda uppväxtförhållanden. Vår sociallagstiftning, familjepolitik och familjeservice syftar till att ge alla behövande familjer stöd och hjälp. Litar vi inte på att vi kan klara problemen för de ogifta och deras barn genom de ordinarie instru menten måste vi erkänna att det brister i fråga om dessa instrument.

Det är sådana former av stöd som ogifta föräldrar är betjänta av och det är just sådan hjälp som oftast efterfrågas. Men detta gäller inte bara ogifta föräldrar utan även många andra föräldrar såsom gifta, frånskilda, änkor och änklingar. Alla bör få stöd när de behöver det och stödet bör också ges av de ordinarie organen. Rektor Bengt Börjesson vid socialhögskolan i Stockholm har i ett annat socialt sammanhang talat om »den förklädda makten». Jag tycker att detta uttryck kan ha sitt berättigande även då det gäller den här frågan. Vi förutsätter att vissa personer eller en viss grupp inte klarar en av de mest fundamentala livsuppgifterna, nämligen att duga som föräldrar, och vi gör detta under täckmanteln av social medkänsla och med uppfattningen att vi lämnar stöd och hjälp. Vi skrapar inte på hårdfernissan i detta sammanhang heller och undersöker ytterst sällan om barnavårdsmannainstitutionen fungerar kurativt och stödmässigt. Vi måste komma bort från denna form av maktfullkomlighet och satsa på verkligt stödjande åtgärder utan att kombinera detta med registreringar och kontroll, så långt detta nu är möjligt. Då är det också självklart att man inte generellt bör ge en grupp en särställning, som man här fortfarande vill göra. Det är en principfråga av stor vikt om vi skall ha detta kvar, men för mig har det tauge stått klart att så inte bör vara fallet. Jag tycker att det rimmar illa med vårt tal om likställighet och jämlikhet, om vi inte ser till att det händer någonting på detta område.

Riksdagen har möjligheter att säga sin mening nu genom att göra en formlig beställning av förslag att föreläggas vårriksdagen. Det är min förhoppning att riksdagen skall använda sig av denna möjlighet och stödja reservationen. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 4. I övriga punkter ansluter jag mig till utskottets förslag.

Herr talman! Kungl. Maj:ts förslag i proposition 1969:124 gäller lika arvsrätt för barn födda utom äktenskap som för barn födda inom äktenskap. I många fall har rätten till arv mindre betydelse än känslan av jämlikhet. Man skulle kunna tillägga att mödrar till barn födda utom äktenskap genom denna lag får en känsla av upprättelse. Herr Bohmans anförande var verkligen cyniskt och gav inte barn födda utom äktenskap och deras mödrar den upprättelse man har anledning vänta sig av denna proposition. Hans intresse gällde bönder och bolag. Det var i sanning mörkblått. Den debatt som har förts med anledning av den föreslagna retroaktiva verkan av lagen kan ge de ej initierade intrycket att samtliga faderskap som fastställts tidigare skulle vara felaktiga. Även i de fall där faderskapet till ett visst barn är otvivelaktigt är det enligt min erfarenhet såsom barnavårdsman sällsynt att fadern och hans släkt visar intresse för det utomäktenskapligt födda barnet. Vad som härvidlag har framförts från högerns sida är alltså riktigt. Efter. de många 'år jag har arbetat som barnavårdsman vågar jag säga att jag tyvärr endast i något enstaka fall har haft glädjen förmedla kontakt mellan far och barn, mellan fädernefränder och barn eller fått förfrågan från barnafadern om barnet. Därmed är inte sagt att banet inte skall ha sin rätt. Det kan ju inte välja föräldrar. Däremot har försök till måttliga uppräkningar av äldre underhållsbidrag tagits mycket illa upp, och ord som utpressning har använts i fall där tvivel om faderskapet inte uttalats.

Om detta är i och för sig ingenting att säga, men ingenting tyder i de förfrågningarna på att det just i dessa fall föreligger tveksamhet i faderskapsfrågan. I varje fall framgår det inte när frågan har berörts i pressen. Jag är övertygad om att en del av det som sagts här i debatten är överdrivet. Jag vill därmed inte säga att alla faderskap är helt riktiga. I reservationen 3 vill man dela upp arvsrätten till att gälla barn födda efter 1949, men det anser jag inte vara relevant därför att det förekommer felaktiga faderskap även efter denna tid. Departementschefens ställningstagande i valet mellan att offra intresset av arvsrätten för det stora flertalet utomäktenskapliga barn med riktigt fastställda faderskap eller att acceptera risken av att ett arv kan komma att kanaliseras till ett barn, som i själva verket inte är släkt med sin rättsligt utpekade fader, måste anses riktigt. I motion II: 1241 har herr Svensson i Kungälv och jag till skillnad från övriga motionärer i arvsfrågan sett lagförslaget ur de utomäktenskapligt föddas synvinkel. Ett införande av denna princip innebär att fadern till sådant barn och hans släkt i arvshänseende får ärva barnet, om det skulle falla ifrån före fadern och ej efterlämna bröstarvingar eller make. Genom AFA-försäkringen och andra trygghetsanordningar på försäkringsområdet kan även unga personer vid sitt frånfälle efterlämna ganska hbhetydande belopp. Det kan tänkas situationer där en fader, som inte alls eller mycket motvilligt fullgjort sin underhållsskyldighet, får ärva sitt utomäktenskapligt födda barn. Dessa och andra följder av arvsrätten mellan det utomäktenskapliga barnet och dess fader har inte tillräckligt uppmärksammats, och jag hoppas härvidlag på att den ytterligare information som enligt utskottet övervägs skall bestå av saklig upplysning i massmedia, framför allt i radio och TV, som har den största genomslagskraften. Alla har samma rätt att föranstalta om dispositioner för sin efterlämnade kvarlåtenskap, även om det är ett fåtal som använder sig av denna möjlighet. Vi människor tvekar ofta inför att gå så långt i våra tankar. Man tycker att det är obehagligt att föranstalta om åtgärder för vad som skall ske efter ens frånfälle. Jag tror att unga människor inte ens snuddar vid tanken på sådant. Enligt mitt sätt att se är informationen inte tillräcklig om sådana juridiska spörsmål. Framför ailt har möjligheten att insätta förmånstagare i samband med gruppförsäkringar förbigått många. I samband med de ytterligare informationer som man enligt utskottet överväger att ge, är det angeläget att lämna upplysning om den nya lagens konsekvenser även från denna synpunkt. En annan angelägen uppgift är att övertyga allmänheten om barns rätt att få kännedom om sitt ursprung. Detta är en mycket känslig fråga för många, framför allt när modern kort efter barnets födelse ingått äktenskap med annan man än barnafadern och barnet betraktar den förre som sin biologiske fader. Jag tror att en information genom sakkunniga på området i massmedia skulle hjälpa en del ur sådana svårigheter, så att de kommer sig för att fånga upp det rätta tillfället att lämna upplysningen till barnet. Det har ju förekommit att barn på ett mycket obarmhärtigt sätt blivit upplysta om det rätta förhållandet i skolan eller på lekplatsen. Jag är i övrigt nöjd med vad utskottet skrivit med anledning av motionen II: 1241. Det var glädjande att få denna redovisning i utskottsutlåtandet, och jag har inte anledning att ställa något säryrkande på denna punkt. Det återstår emellertid ett betungande arbete för barnavårdsmännen. I samband med förevarande proposition har framställts ett motionsyrkande av fru Hörnlund, och fru Hörnlund har också redogjort för detta. I en reservation har samma yrkande, om ett ikraftträdande av nya regler redan den 1 juli 1970, framställts. Jag är övertygad om att ett riksdagsbeslut om en sådan beställning vore olyckligt med hänsyn till det beslut riksdagen nu står i begrepp att fatta om en retroaktiv arvsrätt för utomäktenskapliga barn och om ändring i bestämmelserna om fastställande av faderskap. Jag har dock förståelse för de organisatoriska svårigheterna, som är mest framträdande i de större städerna. Jag vill inte förneka att barnavårdsmannainstruktionerna, om de följs till punkt och pricka utan att hänsyn tages till att uppdraget skall fullgöras med omsorg, takt och finkänslighet, kan uppfattas som en form av samhällets förmynderi. I så fall kommer emellertid också barnavårdsnämndens skyldighet att svara för att faderskapet skall fastställas att kunna uppfattas på samma sätt. I samband med faderskapets fastställande måste ju barnavårdsmannen eller annan tjänsteman som skall handlägga ärendet nödvändigtvis ställa myckei personliga frågor. Eftersom jag själv är barnavårdsman är jag part i målet. Men jag tror inte att jag är ensam om att ha betraktat min uppgift som en service att hjälpa och ge råd. Och det är riktigt som det har sagts, att även föräldrar som är frånskilda och där en av parterna är vårdnadshavare har behov av den service som en barnavårdsman kan ge. Det är åtskilliga som gått miste om uppräkning av underhållsbidrag och som inte har fått sitt bidragsförskott, något som inte hade hänt om en barnavårdsman hade varit förordnad. Det finns också en rad andra servicebehov som hade blivit tillgodosedda om det funnits en barnavårdsman. Många av de ensamma mödrar som jag har fått kontakt med räknar jag som mina vänner. Det är helt naturligt att kontakt etableras mer eller mindre lätt. Det finns tillfällen då man måste ta parti emot mödrarna för att tillvarata barnets intresse, och det finns tillfällen då mödrarna faktiskt behöver ett personligt stöd emot sina egna föräldrar — fall där moreller farföräldrar vill äga sina barnbarn. Det är en svår och grannlaga uppgift.

I den motion där denna fråga behandlas ondgör man sig emellertid över barnavårdsmännens hembesök, och motionärerna hänvisar till den uppsökande verksamheten som numera åvilar kommunerna. Därvidlag är man emellertid i början av en uppbyggnadsperiod, och verksamheten kommer i första hand att beröra handikappade och åldringar. Barnavårdsmannens uppgift är ju i högsta grad uppsökande, och jag kan inte förstå att den verksamheten skall vara diskriminerande i det ena fallet men inte i det andra. Jag är visst inte främmande för en organisationsförändring, men en sådan tarvar ändringar i barnavårdslagen och i bestämmelserna om barnavårdsnämndernas uppgifter och ansvar. Eftersom barnavårdslagen är under utredning — det är meningen att man skall finna former för en social serviceverksamhet och det kommer att göras prov med socialcentra och andra former av social verksamhet — anser jag att man bör vänta tills utredningen resulterar i ett förslag. Barnavårdsmännen skulle emellertid kunna göras uppmärksamma på möjligheten att begära entledigande utan att ny barnavårdsman förordnas, och mödrarna skul!e kunna göras uppmärkz samma på möjligheten att begära att barnavårdsmannaskapet upphävs samt på att det därvidlag vid ett beslut som går i negativ riktning finns möjlighet att överklaga barnavårdsnämndens beslut. Jag skulle önska att det i den kungl. kungörelsen, som är daterad den 28 april 1928, gjordes moderniseringar som följde upp den förändring som skett i samhället.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

Herr talman! Första lagutskottet framhåller i sitt utlåtande bl.a. följande: För barnets del måste värdet av det fastställda faderskapet i stor utsträckning vara beroende av att mannen i fråga också uppfattar sig som fader och visar intresse för barnet. I mitt anförande strök jag under att den svenska arvslagstiftningen i stor utsträckning bygger på en samhörighet inom en viss familjegemenskap, att de utomäktenskapliga barnens ställning är utomordentligt besvärlig och att de saknar den gemenskap som de borde ha. Jag framhöll, att det inte finns någon grupp i samhället som oförskyllt har blivit så orättvist behandlad. Hela mitt anförande gick ut på att det måste vara en prioritetsuppgift för samhället att av mänskliga, demokratiska och humanitära skäl försöka stärka de utomäktenskapliga barnens ställning och att man bör göra detta i ett sammanhang inom ramen för den familjerättsliga utredning som nu sitter. När man väl gjort detta följer arvsrätten automatiskt. Hur tolkar nu fru Holmqvist detta? Hon säger att det var ett cyniskt resosemang. Herr Bohman hade bara omtanke om »bönder och bolag>. Herr talman! Jag har tidigare inte debatterat med fru Holmqvist och kan alltså när jag nu gör det för första gången bara konstatera, att det finns många olika sätt att argumentera, om man vill misstänkliggöra sin meningsmotståndares motiv och om man själv inte har tillräckligt sakliga argument.

Herr talman! Fru Holmqvist menade att det skulle vara olyckligt med nya regler från 1 juli 1970 när det gäl ler barnavårdsmannaskapet, eftersom vi då reformerar i fråga om arvsrätten och om fastställandet av faderskap. Ja, fru Holmqvist, ett stort antal barnavårdsnämnder och deras tjänstemän anser att frågan bör lösas nu och Kommunförbundet anser detsamma. Det har under flera år försökt att få den löst, och man är där fortfarande inne på samma tankegångar som vi motionärer har, vilka också kommer till uttryck i reservationen 4. Bör då barnavårdsorganen ute i kommunerna och Kommunförbundet vara kompetenta att bedöma den praktiska delen av detta ärende? De påstår till och med att det skulle underlätta i administrativt hänseende om uppgiften kunde läggas på barnavårdsnämnderna. Fru Holmqvist var sedan inne på den uppsökande verksamheten. Hon sade att hon inte kunde förstå oss när vi i motionen talar om den delen av frågan. Hon ansåg att man skulle kunna godkänna hembesöken. Men dessa kan ju komma i fråga för alla grupper i samhället — gifta, ogifta, frånskilda, änkor och änklingar — de kommer då att sättas in i de fall där det är befogat. Samma förhållanden råder beträffande barnavårdscentralernas hembesök. De gäller alla familjer i samhället. Jag tror att fru Holmqvist inte har förstått själva principfrågan. Detta framgår av att hon vill ha möjligheten kvar att låta vissa personer slippa ifrån barnavårdsmannaskapet, medan hon vill bibehålla det för andra.

Herr talman! Jag lovade att återkomma i detta ärende. Löftet gavs i den förhoppningen att fru Hörnlund skulle tillföra debatten några nya synpunkter på barnavårdsmannainstitutionen. Det är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Men så har tyvärr inte blivit fallet. Jag anser därför att jag bör inskränka mig till ett återgäldande av fru Hörnlunds ord till mig. Vad fru Hörnlund anförde har inte på något sätt rubbat min tidigare uppfattning att vi bör värna om det obligatoriska barnavårdsmannaskapet; snarare har hennes synpunkter styrkt mig i min tidigare uppfattning. Jag vill ändå tillägga ett par ord angående det senaste inlägget; jag behöver inte gå närmare in på saken, eftersom fru Holmqvist så skickligt har redogjort för just det avsnitt där jag har samma uppfattning. En liten replik vill jag emellertid ge fru Hörnlund, på tal om alla dessa barnavårdsnämnder och tjänstemän som anser att barnavårdsmannainstitutionen skall avskaffas. Om tjänstemännen i någon mån hyser den uppfattningen skulle det kunna vara försvarligt och förklarligt, eftersom de kanhända — vågar jag säga det — vill slippa det personliga ansvaret. Men att barnavårdsnämnderna skulle vilja plocka bort institutionen har jag mycket svårt att förstå, i synnerhet om de samtidigt begär att själva få överta verksamheten. Är det inte, fru Hörnlund, barnavårdsnämnderna som förordnar, som entledigar och som övervakar barnavårdsmännen? Finns det över huvud taget i den nuvarande barnavårdslagen någonting som säger, att barnavårdsnämnden som sådan i ett fall som blir aktuellt inte kan ingripa, därför att det finns en barnavårdsman förordnad i detta speciella fall? Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Fru Holmqvist gjorde gällande att det har förekommit överdrifter i debatten när det gällde osäkerheten vid fastställande av faderskap. Jag är inte övertygad om att det är några överdrifter. I det fall jag tidigare relaterade var sannolikheten för faderskap endast 1,2 procent. I det referat av departementschefens föredragning som intagits i utskottsutlåtandet sägs det emellertid: >F.n. kan felaktigt utpekade män uteslutas från faderskap i 71 2 av fallen.> Kvar står alltså ungefär en tredjedel av de utpekade, beträffande vilka man inte kan utesluta felaktigt faderskap. Det finns alltså en mycket stor felmarginal, och jag tycker att det är rätt betänkligt. Sedan ett ord till fru Löfqvist! Hon sade att de tidigare reglerna för fastställande av faderskap har varit bristfälliga och hindrat lagstiftning. Det är nog så riktigt, men nu är man alltså beredd att lägga dessa regler till grund för en retroaktiv lagstiftning. Detta finner jag vara mycket märkvärdigt. Låt mig vidare påpeka att när man i Danmark och Norge antog lagar motsvarande den som vi behandlar i dag beslutade man också om nya regler för fastställande av faderskap, men man införde icke några retroaktiva bestämmelser i fråga om lagen. Den skulle alltså gälla endast i de fall där faderskapet hade fastställts efter de nya reglerna. Detta är just den linje jag följer i reservationen 2, och jag finner en sådan ordning ha verklig styrka när det gäller att anta denna lag. Här är det inte fråga om att på något sätt diskriminera de utomäktenskapliga barnen, utan strävan är att för det första åstadkomma största möjliga rättvisa och för det andra stifta en lag där man vill undvika att den i sin tillämpning för vissa personer kan få svåra personliga och psykologiska konsekvenser.

Herr talman! Det är ett vackert tal herr Bohman för när han håller fram de mänskliga skälen, som alltså inte kan verka retroaktivt. Men nog nämnde han ändå i sitt anförande vad som kunde hända jordbruk och företag, om det kom ett utomäktenskapligt barn och gjorde sitt krav på arvsrätt gällande. Fru Hörnlund och jag är kanske mer överens i sakfrågan än det kan tyckas, men jag anser ändå att det är förvånansvärt att hon inte har något att invända mot obligatoriska hembesök från andra institutioner än just barnavårdsmannen.

Herr talman! Jag vill än en gång understryka, fru Holmqvist, att jag tycker att samma lagar och förordningar skall gälla för alla i vårt samhälle och att vissa grupper inte skall ha någon speciell behandling. Fru Löfqvist fordrar att jag skall tillföra debatten nya upptäckter. Fru Löfqvist kanske själv har upptäckt att det inte är särskilt lätt att förnya sig. Jag står inte heller här i avsikt att förnya mig utan jag har försökt tala i en allvarlig fråga. Dessutom har vi i en utförlig motion ingående motiverat vår syn på barnavårdsmannaskapet, och de motiv som anförs i utskottsutlåtandet och i fru Löfqvists anförande kan knappast anses starkare.

Herr talman! Herr statsrådet sade att om lagen skulle tillämpas från den dag vi fastställer den, skulle den slå igenom först någon gång in på nästa århundrade. Ja, herr statsråd, det är riktigt, och det räknar jag inte som någon fördel i min reservation, men när man antar ett lagförslag måste man i många fall göra en avvägning. I detta fall måste man göra en avvägning mot de nackdelar och brister som en tillämpning av lagen enligt propositionen medför ur rättssäkerhetssynpunkt. Vi kommer inte ifrån att det är allvarligt ur rättssäkersynpunkt att tillämpa lagen retroaktivt. Hur avvägningen utfaller beror på vilket synsätt man har. Jag har vid avvägningen givit prioritet åt rättssäkerhetssynpunkten. Det innebär inte, herr talman, att jag säger att vi därmed kan slå oss till ro. Det finns möjligheter att arbeta vidare på detta område, och som jag tidigare sagt anser jag att dåvarande justitieminister Zetterberg var inne på rätt väg när han sade att barnavårdsnämnderna borde arbeta vidare på att få arvsrätt för barn utom äktenskap. Det är möjligt att vi kan finna någon lösning som tillgodoser både kraven på rättssäkerhet och de utomäktenskapliga barnens intressen, som jag tror vi alla vill slå vakt om. Jag vill alltså ha klargjort att jag har bedömt saken på ett sätt och utskottsmajoriteten på ett annat.

Herr talman! Fru Hörnlund har vid ett par tillfällen åberopat Svenska kommunförbundets ställningstagande i dess remissyttrande, men hon har inte följt det fullt ut. Enligt den reservation som herr Hansson i Piteå har avgivit har "Kommunförbundet i sitt yttrande an fört, att barnavårdsmannainstitutionen bör anpassas efter vad som numera krävs av dess verksamhet. Det finns väl ingen som bestrider detta. Allteftersom tiden går inträffar det nya saker i samhället, och varje institution behöver reformeras. Därför anser jag — och jag förmodar att fru Holmqvist inte har någon avvikande mening — att man bör göra allt som kan göras för att åstadkomma en förbättring. Det påpekas sedan att barnavårdsnämnden bör få de arbetsuppgifter om hand som barnavårdsmännen har i dag. Jag frågar fortfarande, när det har vidtagits en ändring i lagen på den punkten. Är inte det som krävs i motionen lagfäst redan i dag? Står det inte tydligt i »Råd och anvisningar från socialstyrelsen», att det är barnavårdsnämnden som förordnar barnavårdsman för de barn det gäller här? Det står däremot ingenting i »>Råd och anvisningar från socialstyrelsen» om vem barnavårdsnämnden skall förordna i det särskilda fallet. Det finns ingenting som hindrar att nämnden förordnar sin egen ordförande, om det anses att någon av nämndens ledamöter skall handlägga ärendet, verkställa den nödvändiga utredningen genom att fastställa faderskapet, antingen detta nu skall ske genom avtal eller genom dom, och se till att underhållsbidraget blir fastställt. I så fall är vi tillbaka i en gången tid, då barnavårdsnämnden brukade utse någon av nämndens ledamöter att handlägga dessa ärenden. Sedan kom en ny epok, då man skulle ha högt kvalificerad personal för varje ärende. Barnavårdsnämndens ledamöter ansågs inte ha dessa kvalifikationer, eftersom de i allmänhet var valda på politiska grunder, och så fick vi en särskild grupp av barnavårdsmän.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att uppehålla kammarens tid mer i denna fråga, men fru Löfqvist lockade upp mig i talarstolen. Jag vill emellertid fatta mig mycket kort, och därför säger jag bara: Läs motionen, fru Löfqvist! Det är hög tid nu att göra det, men bättre sent än aldrig. Av motionen framgår fullt klart hur vi har tänkt oss att verksamheten skall organiseras. Fru Löfqvist talar här om saker och ting som icke hör hemma i detta sammanhang och som vi därför inte har anledning att diskutera vid detta tillfälle. Justitieministern började tala mycket vackert om den onekligen mycket stora reform som vi nu står inför. Han talade om likställighet, oavsett börd. Man tycker att han kunde ha fullföljt detta resonemang. Han var egentligen inne på samma frågor som har diskuterats här förut, och i huvudsak uppehöll han sig vid vad utskottet redan har skrivit och som vi kan läsa i några korta satser i utlåtandet. Justitieministern talade om de mycket unga ogifta mödrarna. Men behöver inte också alla andra unga föräldrar i så fall detta personliga stöd? Jag har förut talat om den saken, och det har också herr Hansson. Anser statsrådet verkligen att endast det förhållandet att man har ingått äktenskap utgör en garanti för att även tonårsföräldrar klarar vård och skötsel av ett barn?
Herr talman! Justitieministern bestred inte att det kan uppstå svårigheter på grund av felaktigt fastställda faderskap. Det är naturligtvis i och för sig ingen svårighet att stifta lagar, men man måste hela tiden ha de enskilda människornas intressen för ögonen, och man måste i det här fallet avväga det man kan vinna mot vad man riskerar. Jag tror att vi åstadkommer mest ont genom en obegränsat retroaktiv lagstiftning och att vi därigenom vållar många människor skada och lidanden på grund av felaktigt fastställda faderskap. En sådan retroaktiv tillämpning innebär ju att helt ovidkommande personer kan ställa krav på arvsrätt efter människor till vilka de inte har någon anknytning. Vi kan fråga oss, hur fadern upplever en sådan situation och hur hans familj upplever den. över huvud taget är en retroaktiv lagtillämpning behäftad med olägenheter. Justitieministern säger i propositionen att valet står mellan att offra intresset av arvsrätt för det stora flertalet utomäktenskapliga barn med riktigt fastställt faderskap eller att acceptera risken av att arvet ibland kan komma att kanaliseras till ett barn som i själva verket inte är släkt med sin rättsligt utpekade fader. Justitieministern föredrar den senare lösningen. Enligt justitieministern finns det inga starka sakskäl för att man skall inskränka retroaktiviteten till 1950. Det är klart att 1950 inte är någon säker gräns för fastställande av riktiga faderskap. Men genom denna gränsdragning kan man ändå eliminera riskerna av felaktigt fastställda faderskap. Vi har bl.a. fått en bättre registrering i folkbokföringen, och de vetenskapliga metoderna att fastställa faderskap har successivt förbättrats.

Herr talman! Det sista inlägget av fru Hörnlund skall jag inte vidare beröra. Däremot skall jag be att få peka på ett par punkter som jag inte hann med vid det förra tillfälle då jag hade ordet men som jag gärna vill få in i kammarens protokoll. Det gäller barnavårdsmannens uppgifter. I den kungörelse som jag håller i min hand står tydligt följande, vilket jag hoppas skall iakttas i fortsättningen, vilken typ av institution som än skall handlägga ärendena i framtiden; frågan ligger under utredning och jag skall inte alltför mycket framhålla vissa riktlinjer: >Barnavårdsman skall fullgöra sitt uppdrag med omsorg och takt. Han bör vara ett personligt stöd för den som har vårdnaden om barnet samt sträva efter att vinna dennes och barnets förtroende.> Där framhålls en av de viktigaste synpunkterna i det hela. I kommentaren till detta heter det: »Många barns välfärd kan komma att bero på varje enskild barnavårdsmans vilja och förmåga att sköta sitt uppdrag. Barnavårdsmannen har också ålagts ett personligt ansvar för att varje barn, för vilket han innehar förordnande, erhåller de rättigheter, som tillkomma barnet. För att rätt kunna fullgöra sina grannlaga och ansvarsfulla uppgifter är det nödvändigt, att han uppträder med takt och hänsynsfullhet och med förståelse för de särskilda problem och svårigheter, som de mödrar det här är fråga om så ofta ha att möta.

Uppdraget att vara barnavårdsman bör anförtros endast åt därtill särskilt lämpade personer. Härav följer, atty — och så uppräknas vissa som inte bör komma i fråga. Slutligen heter det, och detta bevisar att papperet är gammalt och att socialstyrelsen hade bort skicka ut ändrade kommentarer under den tid som förflutit: >En i övrigt lämplig kvinna torde många gånger ha speciella förutsättningar för uppgifter av här ifrågavarande art» O. s. Vv.

Herr talman! Den första juridiska föreläsning som jag hörde när jag började läsa juridik i Lund hölls av professorn i straffrätt Johan Thyrén, en man som icke är helt okänd i detta hus. Han sade att de som läser juridik skall komma ihåg att det inte finns några lagar som är fullkomliga, utan man får nöja sig med att aldrig komma längre än till att få igenom en lag där fördelarna är större än nackdelarna. Detta yttrande fäste sig i mitt minne och jag tycker det finns anledning att erinra om det här i dag då vi just har att göra med en proposition om en lag, som vi är på det klara med har sina nackdelar. Men jag anser att det inte borde vara något svårt val eftersom det gäller en diskriminering som alltför länge funnits beträffande de utomäktenskapliga barnen. Man bör inte ha svårt att sätta sig in i hur dessa och kanske också mödrarna måste ha upplevt situationen. Att i ett sådan läge, på grund av risk för att felaktigheter kan ha inträffat, töva ända till nästa århundrade med reformens genomförande kan vi enligt min mening inte stå till svars för. Beträffande fru Hörnlunds och herr Hanssons i Piteå anföranden vill jag bara framhålla att om de lyssnat uppmärksamt på vad jag sade borde de ha fått intrycket att situationen inte är så nedslående från deras egen synpunkt. Vi har ju faktiskt för närvarande två statliga utredningar som arbetar med frågan om barnavårdsinstitutionen, och det bör finnas möjligheter att på den vägen komma fram till en rimlig lösning. Därför finns det väl inte någon anledning att forcera denna sak i dag.

Herr talman! Också jag är medveten om, herr statsråd, att det inte går att stifta lagar utan att det uppstår några brister, men strävan skall väl gå ut på att eliminera dessa så långt som möjligt, och det är detta jag försökt framhålla. Vi stiftar ju lagar för de enskilda människorna, och även om det i detta fall gäller en minoritet brukar vi ju alltid söka värna om minoriteter, och det skulle väl inte skada att göra detta även 1 det här fallet. Det är väl ingen hemlighet att det finns män som har utomäktenskapliga barn vilka inte är kända i vederbörandes familj. I och med den nya lagen ställs en sådan man inför faktum att antingen klara ut problemet inför familjen och därmed framstå i en annan dager än tidigare inför sina barn och sin hustru eller, som jag har sagt tidigare, vänta tills han själv inte behöver delta i dessa besvär. Det sistnämnda alternativet framstår inte heller som något eftersträvansvärt. Det är mot den bakgrunden, herr talman, som jag har framfört denna reservation, och jag tycker faktiskt att den är byggd på en god grund.

Herr talman! Justitieministern säger att inga lagar är fullkomliga. Jag anser det emellertid som mitt ansvar och min uppgift i den här församlingen att söka medverka till att lagarna blir så fullkomliga som möjligt och i varje fall så litet skadliga som möjligt för människorna. När det gäller likställigheten är vi helt ense om att här föreligger ett rättvisekrav. Det är angeläget och tillfredsställande att denna fråga blir löst och att det blir en jämställdhet mellan barn inom och utom äktenskapet. En retroaktiv tillämpning av lagen är emellertid utan tvivel behäftad med olägenheter. Man kan fråga sig hur en man upplever rättssäkerheten när han drabbas av en retroaktiv lagstiftning på detta sätt. Han har ett barn utom äktenskapet som har fötts under en tid då rättsverkningarna av faderskapet kanske huvudsakligen gällde underhållsskyldighet. Han har fullgjort de förpliktelser som lagarna inneburit. Nu ändras lagarna, griper in retroaktivt, och en vidgad arvsrätt borde rätteligen inte drabba honom. Men det gör den. I den obegränsade retro aktiviteten ryms personliga och mänskliga katastrofer och lidanden. Det är så till vida oförskyllt som att man ändå enligt lagen har fullgjort sina skyldigheter. Decennier därefter säger lagstiftarna: Det var fel, det är fler skyldigheter ni måste fullgöra. Det måste kännas hårt att drabbas av en sådan retroaktivitet.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse = justitieministerns synpunkter att grundtanken i propositionen 124 är att barn oavsett börd i görligaste mån må likställas. Jag uppfattade också vad justitieministern fick lära sig i början av sin juridiska bana, att det finns inga lagar som är fullkomliga men att man bör böja sig för en lag där fördelarna är större än nackdelarna. Då är jag ganska styrkt i min uppfattning att de synpunkter som har framförts i motionen II: 1230 äger giltighet. När det gäller obligatoriskt barnavårdsmannaskap för utomäktenskapliga barn är nämligen nackdelarna avgjort större än fördelarna. Fru Löfqvist har talat varmt för det personliga barnavårdsmannaskapet och sagt att när barnavårdstjänstemännen anser att denna lagstiftning bör upphöra beror det på att man från tjänstemannahåll vill slippa det personliga ansvaret. Jag anser det uttalandet vara ganska graverande mot en seriöst arbetande tjänstemannakår. Jag skall ta upp några synpunkter på hur man från början har tänkt att barnavårdsmannaskapet skall fungera. Barnavårdsmannens uppgifter är att bistå modern med råd och upplysningar, vidtaga åtgärder för fastställandet av barnets börd samt för tillförsäkrande av underhåll åt barnet. Barnavårdsmannen har även att utöva tillsyn över barnets personliga förhållanden och att med uppmärksamhet följa dess utveckling. Avsikten är såle des att barnavårdsmannen i ganska hög grad skall fungera som kurator för såväl mor som barn. Men hur fungerar detta i verkligheten? Den heltidsarbetande barnavårdsmannen har ungefär 450 barnavårdsmannaskap. Jag undrar hur det då blir med vänskapen och den personliga kontakten. Jag kan ta ett exempel från Göteborg, där vi har infört familjevårdsprincipen. Där har en barnavårdsman 90—100 = barnavårdsmannaskap. Dessa utgör ungefär en femtedel av tjänstemannens arbetsuppgifter. Barnavårdsmannaskapen är denne tjänstemans >onda samvete>, och han är tacksam om han kan ringa upp vederbörande förälder någon gång under året och höra sig för om hur det står till. Mot denna bakgrund anser jag lagen vara förfelad. Den tillkom för cirka femtio år sedan och har sedan dess genomgått ganska små förändringar. Den infördes vid den tidpunkt när den gifta kvinnan inte ens var förmyndare för sina barn, således i ett skede när förmyndarmentaliteten i vårt samhälle var tämligen allmänt förhärskande. Fru Löfqvist uttalade att den som bäst behöver stödet oftast är den som minst anser sig behöva barnavårdsman. Jag tycker mig i detta yttrande kunna spåra en viss förmyndarmentalitet eller åtminstone något av en pekpinne. Jag tror att vi är redo att fatta ett beslut ganska snabbt och tycker inte att vi skall behålla denna förnedrande lagstiftning. Jag anser inte att vi skall vänta några år ytterligare, eftersom lagen redan nu har överlevt sig själv. Jämsides med denna diskussion pläderades det för friare samlevnadsformer. Vilka resultat kan då sådana leda till i detta sammanhang? Låt oss se på hur effekten blir för två sammanboende frånskilda, som har var sitt barn födda i tidigare äktenskap. Om de får ett barn gemensamt, förordnas barnavårdsman för detta barn, men för de två övriga barnen i familjen bedöms det i regel inte vara nödvändigt att ha barnavårdsman. Det har framförts många synpunkter på denna föråldrade institution. Jag skall inte förlänga debatten ytterligare med att kommentera dessa utan ber att få yrka bifall till reservationen 4.

Herr talman! Fru Håvik sade att hon var förvånad. Om någon skall bli förvånad i detta sammanhang, bör det väl vara jag. Jag har inte talat för ett personligt barnavårdsmannaskap därför att barnavårdsmannaskapet skulle få bibehållas av någon speciell person utan därför att det därigenom skulle ges möjligheter till kontakter för dem som behöver sådana. Beträffande det uttalande jag gjorde i anledning av fru Hörnlunds påstående att både nämnder och tjänstemän begärt att få slippa barnavårdsmannaskapet vill jag framhålla, att jag absolut inte önskar diskriminera tjänstemännen, tvärtom. Men om tjänstemännen vill bli entledigade från sina uppdrag, kan detta tolkas så att de vill slippa det personliga ansvaret. Jag ställde emellertid också frågan vad barnavårdsnämnderna kommer att säga om de måste åta sig ett ansvar utöver det som de redan har. Barnavårdsnämnden har ändå ansvaret och kan fördela arbetsuppgifterna, d.v.s. barnavårdsmannaskapen. Nämnden har alltså rätt att göra en sådan fördelning. Siffran för hur många barnavårdsmannaskap som de olika nämnderna förordnar per barnavårdsman tycks växa för varje gång som de som är motståndare till barnavårdsmannainstitutionen, sådan den i dag är utformad, tar till orda. Fru Håvik sade att antalet låg mellan 400 och 450 fall. För säkerhets skull har jag, efter all diskussion, tillfrågat barnavårdsmännen i Stock holms stad, där antalet uppdrag per barnavårdsman enligt uppgift är störst. Barnavårdsmännen deklarerade inför oss — jag var inte ensam vid tillfället utan vi var flera — att de hade 275 fall vardera. Och i de föreskrifter som ingår i råd och anvisningar för barnavårdsmän står med hänvisning till barnavårdsnämnderna speciellt att de inte skall tilldela vederbörande barnavårdsmän alltför många fall och att det på heltidsanställd tjänsteman inte skall läggas flera andra uppgifter än att han verkligen kan sköta sitt uppdrag som barnavårdsman.

Herr talman! Fru Löfqvist har anfört vissa synpunkter på siffrorna för barnavårdsmannaskap. Den siffra jag nämnde — 450 för heltidsanställda — grundar sig på en organisationsutredning, gjord av Göteborgs socialförvaltning. De övriga siffrorna jag anförde var 90 till 100 barnavårdsmannaskap för en barnavårdsman i Göteborg, där familjevårdsprincipen är helt genomförd. Det är inga siffror tagna ur luften — de är verifierade så sent som i dag. Tjänstemännen är nog inte alls emot att ta personligt ansvar. — snarare är det väl så att man inte kan ta det personliga ansvar man så gärna vill, beroende på att tiden inte räcker till. De arbetsuppgifter man intresserar sig för men inte hinner med tröttar betydligt mer än de man hinner med. Vad beträffar den siffra som fru Löfqvist anförde — 275 fall per barnavårdsman — så har jag mycket svårt att förstå att utrymmet för personligt barnavårdsmannaskap skulle kunna bli större vid detta antal.